Herr talman! Vid socialförsäkringsutskottets betänkande 1977/78:17 har fogats två reservationer och två särskilda yttranden. Jag skall i mitt anförande något gå in på reservationen 1 beträffande föräldrapenning för besök i förskoleverksamhet, reservationen 2 beträffande särskild föräldrapenning samt det särskilda yttrandet nr 2 vid punkten 6 mom. 1. Anna-Greta Skantz m.fl. socialdemokrater har i motionen 438 till årets riksdag pekat på ett missförhållande i nuvarande lagstiftning beträffande förälders rätt till ersättning för inkomstbortfall vad gäller besök i förskoleverksamheten inom samhällets barnomsorg. Rätten är begränsad till en hel dag per förälder och år eller två halva dagar per förälder och år. Detta medför att en ensamstående förälder endast kan disponera en hel eller två halva dagar för detta ändamål. Motionärerna anser att ersättningsdagarna för ensamstående förälder bör få uppgå till samma antal som för två föräldrar. De socialdemokratiska ledamöterna i socialförsäkringsutskottet har ställt sig bakom motionärernas yrkande, men tyvärr har utskottsmajoriteten ställt sig kallsinnig till detta enligt vår mening viktiga och inte minst ur barnets synpunkt angelägna krav. Då huvudmotionären Anna-Greta Skantz senare kommer att delta i debatten begränsar jag mig till att yrka bifall till reservationen 2. I en socialdemokratisk partimotion nr 327 med Olof Palme som första namn vidhålls de krav som framfördes från vårt håll i motionen 1976 77:117 om utbyggnad av föräldraförsäkringen. Familjepolitiken är för socialdemokratin en del av en samlad politik för att åstadkomma en social utjämning och skapa ett bättre samhälle. Vi anser det vara av stor betydelse att hålla dessa frågor levande i en tid då en borgerlig regeringspolitik fördjupar klyftorna i det svenska samhället. Vi menar att de förändringar som skedde av föräldraförsäkringen ger uttryck för en på flera punkter konservativ syn på familjepolitikens inriktning. Därför har det bedömts angeläget att ånyo lägga fram förslag om ett principiellt ställningstagande till föräldraförsäkringens utbyggnad. 1974 fastställdes försäkringens grundbelopp till 25 kr. per dag, som alltså är garantinivån i föräldraförsäkringen. Till den som har rätt till högre sjukpenning än denna garantinivå utgår föräldrapenningen med samma belopp som sjukpenningen, dvs. med 90 96 av den sjukpenninggrundande inkomsten. Från och med den 1 januari 1978 är grundnivån 32 kr. Det innebär att garantinivån inte återfått sitt ursprungliga realvärde. Detta upplever vi som en urholkning av en förmån. Genom riksdagsbeslutet 1977 förkortades tiden för den vanliga föräldrapenningen från sju till sex månader. Den nya särskilda föräldrapenningen kom att innefatta tre månader varav endast två ersätts enligt inkomstbortfallsprincipen och en med ett fixerat belopp, dvs. garantibeloppet med 32 kr. per dag. I praktiken fråntar man härigenom många förvärvsarbetande föräldrar möjligheten att utnyttja en del av föräldraförsäkringen. Detta gäller inte minst den stora gruppen ensamstående föräldrar. Vi anser att det är självklart att den särskilda föräldrapenningens ersättning helt skall utgå enligt inkomstbortfallsprincipen, dvs. enligt samma grunder som gäller för den nuvarande föräldrapenningen. I det socialdemokratiska utbyggnadsprogrammet för föräldraförsäkringen har rätten till den nya särskilda föräldrapenningen knutits till varje barn — detta i motsats till de borgerligas planer på ett beskattat vårdnadsbidrag som har tänkts utgå med samma belopp, oberoende av antalet barn. Vi vill understryka att jämställdhet mellan kvinnor och män inte är en fråga om att bara skapa formellt lika möjligheter utan det måste göras till en realitet, inte minst för de grupper som lever under svåra sociala förhållanden. Mot den bakgrunden är en lika fördelning av ersättningstiden mellan föräldrarna en grundläggande regel för oss socialdemokrater. Vi vill erinra om att familjestödsutredningens undersökning visar på det starka samband som finns mellan moderns yrke och inkomst och utnyttjandet av föräldraledigheten. Ju mer kvalificerat yrke och ju högre inkomst mödrarna har, desto större andel av fäderna använder föräldraledigheten. Herr talman! Jag skall inte nu gå in på fler detaljer utan konstaterar att den föräldraförsäkring vi har i dag är komplicerad och svår att tillämpa för de anställda på försäkringskassorna och — vad som är än värre — svår att förstå för de försäkrade. Den 17 maj 1977 uttalade socialministern att det är angeläget att på alla sätt underlätta för föräldrarna att umgås med sina barn. Jag delar helt denna uppfattning. Då borde väl ett av sätten ha varit att ge alla föräldrar ekonomiska möjligheter, dvs. en försäkring som ger täckning för inkomstbortfall. Detta är en grundläggande fråga. Det primära bör väl ändå vara att det är barnets behov som påverkar inriktningen av familjepolitiken. Föräldraförsäkringen i dess nuvarande skick kritiserades starkt av LO, TCO och SACOJ/SR. Jag tycker det är viktigt att i detta sammanhang betona att detta förslag lades fram utan att det var förankrat i de grupper som starkt berörs av den kraftiga försämringen av föräldraförsäkringen. Sammanfattningsvis, herr talman, framhåller vi att riksdagen bör fatta ett principbeslut om etappvis genomförande av ett utbyggnadsprogram för föräldraförsäkringen.

Utöver ett principbeslut begär vi ett förslag till nästa riksmöte som följer dessa principer. Förslaget bör enligt vår mening innefatta erforderliga övergångsregler och den överarbetning från lagtekniska synpunkter som krävs för att lagstiftningen skall bli en sammangjuten och mindre komplicerad produkt. Nu har regeringen presenterat nya regler för ledighet för vård av barn. Mot dessa regler har både LO och TCO haft betydande invändningar att göra. Om man skall skapa rätt till utökad ledighet som skall få betydelse för alla föräldrar måste reglerna kombineras med den utbyggnad av föräldraförsäkringen till tolv månader som vi socialdemokrater tidigare föreslagit. Herr talman! Jag skall inte vidare fördjupa mig i konsekvenserna av de nya ledighetsreglerna. Det finns möjligheter och säkerligen också anledning att återkomma när ärendet skall behandlas i kammaren. Jag vill bara peka på att dessa förslag, liksom fallet var när det gällde genomförandet av föräldraförsäkringen, inte är förankrade i de stora löntagarorganisationerna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2. I motionen 1062 har Helge Karlsson och jag pekat på att regeringen nu vill försämra tandvårdsförsäkringens högkostnadsskydd för patienterna. Motivet för denna försämring är kostnadsutvecklingen. Vi motionärer framhåller att de patienter det är fråga om redan fått vidkännas en betydande höjning av sina tandvårdskostnader genom allmänna höjningar av tandvårdsarvodena enligt tandvårdstaxan. Regeringen har nyligen tillsatt en parlamentarisk kommitté med uppgift att se över tandvårdsförsäkringen. Kommittén skall bl.a. mot bakgrund av riksdagens uttalande i frågan undersöka erfarenheterna av de nuvarande ersättningsreglernas utformning. I uppdraget ingår att pröva möjligheterna att införa en enhetlig ersättningsnivå. I socialförsäkringsutskottets betänkande 1977/78:5 har utskottet enhälligt avstyrkt en motion med begäran om utredning och förslag om införande av just en enhetlig ersättning inom tandvårdsförsäkringen. Nog är det anmärkningsvärt, mot bakgrund av socialförsäkringsutskottets enhälliga uttalande och då en kommitté fått i uppdrag att utreda tandvårdsförsäkringens ersättningsregler, att regeringen ändå — innan utredningen påbörjat sitt arbete — föreslår en höjning av gränsen för den lägre ersättningsnivån med 500 kr. till 1 500 kr. Vi vet att det drabbar de personer som redan när tandvårdsförsäkringen infördes inte hade någon god tandstatus. Vi vet att det fortfarande är dessa personer som kommer att ha svårigheter att bära de ökade kostnaderna. Det var inte syftet med tandvårdsförsäkringen. Även på denna punkt sker således en urholkning av redan tidigare av riksdagen beslutade förmåner. Herr talman! På denna punkt har jag inget yrkande, men vi vill med det särskilda yttrandet ha pekat på de konsekvenser som kan drabba de människor som behöver tandvårdsförsäkring till ett hyggligt pris. Även i denna fråga finns det med all säkerhet anledning att återkomma.

Herr talman! I anslutning till socialförsäkringsutskottets betänkande 1977/ 78:17 vill jag ta upp ett annat avsnitt än det som Doris Håvik berörde. I betänkandet behandlas ett antal vpk-motioner, som sammanfattningsvis är av stor betydelse för bevarandet av pensionärernas levnadsstandard. I motionen 366 tar vpk upp frågan om pensionernas värdebeständighet. Om våra pensionärer i någon mån skall kunna bevara en oförändrad levnadsstandard i de inflationstider som vi f. n. upplever, måste indexregleringen av pensionsbeloppen förändras. I vpbk-motionen ges konkreta exempel på hur kompensationen för prisstegringarna släpar efter med den nu gällande 3-procentsregeln som utslagsgivande för uppräkning av pensionsbeloppen. Eftersom många av våra pensionärer tillhör den svångremsgrupp där det inte finns fler hål att dra åt, så ser deras verklighet värre ut än som redovisas av index. De prishöjningar som sker drabbar våra inköp olika hårt. Medan den allmänna prishöjningen för 1977 låg på 13 96, höjdes kostnaderna för inköp av dagligvaror under samma tid med ca 17 X. Denna prisutveckling fortsätter. Under årets två första månader steg den allmänna prisnivån med 2,6 96. Under samma tid har priserna på dagligvaror stigit med i genomsnitt 3,3 96. Men värre är att de förut kraftigt subventionerade baslivsmedlen stigit med inte mindre än 6,2 96 under samma tid. Det betyder att våra viktigaste matvaror stigit mer än dubbelt så mycket som den allmänna prisnivån. Den borgerliga regeringen har ju infört regeln att hela kostnaden för jordbruksavtalen i fortsättningen skall få slå igenom i priserna, vilket hårdast drabbar låginkomsttagarna dit många pensionärer hör. Dessutom har kostnaderna för hyra, el, sjukvård, medicin och personliga tjänster höjts kraftigt. Genom att index — utöver livsmedel och övriga dagligvaror — även omfattar kapitalvaror som tvättmaskiner, kyloch frysskåp, bilar etc. så medverkar det till en ännu oförmånligare eftersläpning än den som framgår av indexberäkningen trots att vissa jämkningar görs. Även anpassningen till stigande levnadskostnadsindex släpar efter. För att pensionsbeloppen skall höjas skall index ha ökat med minst 3 96. Omräkning sker var tredje månad, och kompensationen inträder först i andra månaden efter omräkningen. Pensionärernas riksorganisation, PRO, har räknat ut att miljonbelopp på detta sätt undanhålls pensionärerna, som redan förut har begränsade inkomster.

Med detta, herr talman, hemställer jag om bifall till yrkandena i motionen 366. Men vänsterpartiet kommunisterna anser det inte tillräckligt att värdesäkra pensionsbeloppen. Det behövs också en reell pensionsförbättring. Det finns enligt vår mening ingen rimlig anledning till att pensionärer skall undantas i den allmänna standardhöjningen. Även med hänsyn till löntagarnas standardsänkning under senare år står eftersläpningen kvar för pensionärerna. Därför borde, som vpk framfört i olika sammanhang, pensionen automatiskt anpassas till den genomsnittliga industriarbetarlönen. Både folkpension och ATP måste få en med andra inkomstgrupper jämförbar standardutveckling, förslagsvis 65 96 av en genomsnittsinkomst. Folkpensionen i dag inkl. pensionstillskott utgör för ensamstående 15 128 kr. per år och för två pensionsberättigade makar 25 986 kr. per år. Även med ett fullt bostadstillägg, som långt ifrån alla pensionärer får, är det en för liten inkomst att leva på i dagens samhälle. PRO har på sin kongress 1977 också tagit upp frågan om standardsäkrad pension och hänvisat till den standardökning som andra grupper i samhället fått och som under 1970-talet uppgått till en genomsnittlig realinkomstförbättring på närmare 20 96. Under samma tid har pensionärerna praktiskt taget blivit helt utan en sådan realinkomstförbättring vad avser folkpension och ATP. Kongressen uttalade också sin besvikelse över att grundpensionerna endast ökat med 5 96 för ensamstående och med 7,5 96 för gift pensionär sedan 1967 räknat på basbeloppet 1975, 9 000 kr. Så låg realinkomstförbättring har ingen annan grupp i samhället fått. Utskottet hänvisar till att när riksdagen under senare år har avvisat vpk:s yrkanden har det skett med hänvisning till väsentliga förbättringar av folkpensionärernas ekonomiska situation. Vi vill sätta citationstecken kring ”väsentliga”. Utskottet hänvisar också till omfattande och kostnadskrävande reformbeslut på pensionsområdet. Bl. a. erinrar man om sänkningen av den allmänna pensionsåldern från 67 till 65 år och till delpensionsförsäkringen. Men varken den sänkta pensionsåldern eller möjligheten till delpension förbättrar det ekonomiska utrymmet för pensionärerna. Vänsterpartiet kommunisterna har sedan länge också ställt förslag om en utjämning av pensionsbeloppet för makar i förhållande till beloppet för ensamstående. Det kravet ställs nu i ytterligare en motion av representanter för folkpartiet, som med rätta anser att det är en jämställdhetsfråga. Utskottet uttalar att det delar uppfattningen att pensionsförmåner inte bör differentieras med hänsyn till civilstånd. Men utskottet avstyrker motionsförslagen och skjuter lösningen på framtiden.

Herr talman! Jag skall i det här inlägget begränsa mig till att tala litet grand om det särskilda yttrandet nr 2 och om vpk:s motionsförslag när det gäller förbättringar av pensionärernas situation. Britta Bergström och Elis Andersson kommer att ta upp andra frågor som redan har berörts av Doris Håvik. Doris Håvik sade att det innebär en ganska allvarlig försämring av tandvårdsförmånerna att höja beloppsgränsen för den lägre ersättningsnivån inom tandvårdsförsäkringen. Man får nu 50 96 ersättning för tandvårdskostnader upp till 1 000 kr., och ovanför denna gräns får man 75 96. Jag vill då påminna om att gränsen vid 1 000 kr. sattes i april 1973. Den skall alltså enligt regeringens förslag höjas till 1 500 kr. sommaren 1978. Under den här tiden har vi haft en höjning av prisindex på 60,5 96. Om man räknade upp bara efter prisindex skulle höjningen ha varit drygt 600 kr. , alltså till drygt 1 600 kr. Nu har man stannat vid 1 500 kr. Det är alltså inte något särskilt dramatiskt som skett där. Vi har höjt alla gränser för egenavgifter som beslutades 1973. Jag kan erinra om den s.k. egenavgiften när det gäller sjukhusvård. Den var 10 kr. 1974. Sedan höjde socialdemokraterna den avgiften 1976 till 20 kr., och den borgerliga regeringen har under 1977 höjt den till 30 kr. Det är en avsevärd höjning. Socialdemokraterna höjde alltså med 100 96 och den borgerliga regeringen med 50 96. Men inte heller den senare höjningen har socialdemokraterna godtagit. Det verkar som om alla justeringar som den nuvarande regeringen gör måste kritiseras, även om de kan te sig ganska naturliga. Med regeringens förslag blir det nu en höjning av tandvårdskostnaderna på 125 kr., om man låter utföra ett arbete som kostar 1 500 kr. Det är ju inte så våldsamt mycket. Och höjningen får ses mot bakgrund av att beloppsgränsen 1000 kr. har stått oförändrad i fem år. Sedan skall jag gå över till vpk:s yrkanden. Vpk har väckt ett par motioner som jag vill påstå innebär dramatiska höjningar av folkpensionärernas förmåner. Och det är klart att man kan önska det, om man har obegränsade tillgångar. Då är det naturligtvis roligt att kunna höja för folkpensionärerna. Men jag vill påminna vpk om att det i dag förs en debatt i samhället just om våra pensionskostnader. Det kommer f. ö. att hållas ett stort symposium om den frågan frampå vårsidan. Pensionskostnaderna blir nämligen avsevärda i framtiden. De yrkesverksamma människorna kommer att vara ganska oförändrade till antalet ända fram till år 2000, medan antalet pensionärer nästan fördubblas. Dessutom kommer pensionsbeloppen att stiga mycket kraftigt i framtiden. Medan lönerna stiger niofalt fram till år 2000 kommer pensionskostnaderna att stiga tjugotredubbelt. Detta kommer att innebära enorma påfrestningar på de aktiva. I vpk:s motion tar man upp ett exempel från 1975 och säger att en ensam pensionär det året fick 585 kr. i höjda grundbelopp och ett pensionärspar 810 kr. Detta jämför man med en industriarbetare, som har fått en realförbättring av sin lön med 3 96, dvs. I 350 kr. Det blir ju stor skillnad i kronor, när man räknar upp procenten, säger vpk. Men vad vpk glömmer är att dessa 585 kr. praktiskt taget alltid är skattefria när det gäller vanliga pensionärer. Det har oerhörd betydelse. En industriarbetare som får en lönehöjning på 1 350 kr. får ju efter skatt faktiskt inte mer än 400 kr. kvar. Det tycker jag man måste ta hänsyn till, när man talar om höjningarna i belopp när det gäller pensionärer och vanliga löntagare. Om man säger att folkpensionen och en manlig industritjänstemans lön år 1970 är lika med 100, har en folkpensionär år 1977 232 i index, medan en manlig industriarbetares index ligger vid ungefär 193. Det senaste året är ännu inte färdigräknat, men det rör sig om ungefär denna siffra. Pensionärerna har alltså hävdat sig bra när det gällt att få en procentuell uppräkning, men alla skall veta att uppräkningen skett på basis av en låg inkomst. Folkpensionen är ju inte så särskilt stor. Härtill kommer emellertid bostadstillägg. Dessutom tillkommer ATP för de nya pensionärerna. Jag kan tala om för Karin Nordlander att folkpensionen enligt pensionskommittén kommer att stiga från 1975 till 1985 med 32 96, medan ATP kommer att stiga med 240 96. Riksdagens upplysningstjänst har gjort en uträkning som visar vad det här kommer att kosta de aktiva, dvs. dem som arbetar. Jag vill påstå att de siffror som jag nu nämner är nya. I varje fall har inte jag själv hört dem i en offentlig debatt. Vi vet att pensionärerna 1975 kostade totalt 30 miljarder kronor. 1985 kommer de att kosta 50 miljarder kronor i 1975 års penningvärde. Detta betyder att varje aktiv mellan 16 och 65 år i dag betalar 8 578 kr. till en pensionär, medan han 1985 får betala 12 675 kr. — och det i samma pengar, Karin Nordlander. Det innebär en 50-procentig ökning, och detta med hänsyn tagen enbart till de reformer som riksdagen redan har fattat beslut om. Skulle man lägga vpk:s mycket kraftiga överbud ovanpå, hamnar man i en helt orimlig situation för det arbetande folket. Hur skall de aktiva kunna klara den kolossala kostnadsökning som vpk föreslår, för det är ju miljardbelopp som det rör sig om? Jag tycker inte att man skall placera generationerna i en motsatsställning till varandra. Man skall inte lägga alltför stora bördor på den unga generationen. Det måste vara en balans, så att de äldre får vad de aktiva rimligen orkar bära. Jag är inte på något sätt negativt inställd till pensionärerna, tvärtom. Alla vet att jag under många år har arbetat på att ge dem förbättringar. Men det måste ju vara rim och reson även i fråga om förbättringar. Jag är mån om att vi skall kunna klara pensionärerna i framtiden och att vi verkligen skall kunna infria de löften som vi har gett. Skall vi kunna klara de gamlas pensioner i framtiden, får vi inte göra sådana här enorma överbud. Det kan vara trevligt att gå ut i en valrörelse och tala om för de gamla hur väl man vill dem, men om vi verkligen skall kunna klara av framtiden måste vi gå fram på ett mera rimligt sätt. Riksdagen har ju också i stor enighet beslutat om reformer för våra framtida pensionärer, och vi skall se till att vi kan infria löftena. Men då får man inte lägga fram sådana våldsamma överbud som det här är fråga om. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Per-Eric Ringaby talade om dramatiska höjningar och anförde många siffror för att belysa detta. Men det finns bara två alternativ: antingen är man för att pensionärerna skall få samma standardhöjning som andra grupper i samhället eller så är man emot detta. Det senare tycks vara utskottets enhälliga uppfattning. Oavsett hur man räknar — på bruttolön, efter skatt eller med hänsyn till pensionstillskott och bostadstillägg — har en eftersläpning skett i förhållande till industriarbetarlönen under senare år. Det kan vi inte komma ifrån. Tar man sedan hänsyn till den stora köpförmågan hos den stora gruppen pensionärer försämras situationen ytterligare trots att dessas inkomster sägs följa konsumentprisindex. Pensionärernas väsentliga konsumtionsbehov ligger inom områden som drabbas hårt av inflationen. De använder en större andel av sina resurser till inköp av mat och har lägre utgifter för exempelvis kläder och andra varaktiga varor än andra grupper har. Kaffet, som kanske är en viktigare vara för pensionärerna än för andra, steg med 56 96 förra året. TV och radiolicenser höjdes med 25 96 och telefonavgifterna ökade åtskilligt. Detta är just för pensionärer mycket påfrestande utgifter. Detta bekräftas också av gällande konsumentprisindex. Medan totalindex från januari 1977 till januari 1978 stigit från 400 till 456 har index för livsmedel stigit från 507 till 592 enheter. Det är en skillnad på nästan 30 enheter. Per-Eric Ringaby talar också om att antalet pensionärer ökar, och vi vet att så också är fallet. Det kommer att medföra stora kostnader, och det framhålls också i betänkandet. Men det kan inte vara en motivering för att pensionä rerna i jämförelse med andra skall ha en sämre ekonomisk standard. Det blir inte lättare för den enskilde om fattigdomen delas av flera. Per-Eric Ringaby talar också om skatten och skattefriheten. Men när pensionsbeloppen höjs betyder det ändå ofta, på grund av skattesystemets uppbyggnad, att många pensionärer får ut ett lägre belopp i pengar än tidigare, vilket är svårt för många av dem att förstå.

Herr talman! Herr Ringaby pekade på att man bör ändra taxor och avgifter så att de anpassas efter penningvärdesutvecklingen. Ja, det kan ju i viss mån vara riktigt. Herr Ringaby pekade då på att avgiften till sjukvården hade höjts från 10 kr. till 20 kr. år 1976. Men ett år senare höjde regeringen avgiften till 30 kr. och tog därmed ut ett högre belopp än vad som krävdes med hänsyn till penningvärdesutvecklingen. Föräldraförsäkringens garantibelopp 25 kr. per dag vid barnsbörd höjde man däremot till 32 kr., vilket är för lågt för att motsvara penningvärdesutvecklingen. Det saknas konsekvens i dessa höjningar. När det sedan gäller höjningen av högkostnadsskyddet från 1 000 kr. till 1500 kr. säger herr Ringaby: ”Det betyder inte så våldsamt mycket. Merkostnaden blir bara 125 kr. för patienten.” Men då förtjänar det att framhållas att de patienter det är fråga om är just de som redan har fått vidkännas en betydande fördyring av sina tandvårdskostnader. De allmänna höjningar av tandvårdsarvodena som skett, mycket på grund av kostnadsutvecklingen, har slagit igenom i tandvårdstaxan. Denna försämring av tandvårdsförsäkringen aktualiseras i en tid då landets löntagare verkligen får bära dryga bördor med hot om sänkt levnadsstandard hängande över sig. Nog borde det varit angeläget för regeringen att i stället se det som helt naturligt i dessa tider att bibehålla gällande sociala förmåner.

Många gånger har man från denna talarstol fått höra talas om utredningar som under sitt arbete blivit överkörda. Men här har vi verkligen en utredning som blivit överkörd innan den ens hunnit starta sitt arbete.

Herr talman! Först till Doris Håvik: Det blir en höjning med 125 kr. under förutsättning att man gör ett sådant stort ingrepp i munnen att det kostar 1 500 kr. Och höjningen skall jämföras med nivån 1973, när reglerna infördes. Höjningen gäller alltså fem år, då ingen förändring skett tidigare. Jag tror att ingen anser detta särskilt dramatiskt. Det är en helt automatisk justering efter penningvärdets fall som man har gjort, och den kan inte på något sätt störa den utredning som regeringen tillsatt för betydligt större och allvarligare frågor. Karin Nordlander gjorde det enkla greppet att säga att om man inte är med på vpk:s motioner så är man emot pensionärerna. Så enkelt är det nu inte. Pensionärerna är ju faktiskt de enda som är garanterade en inkomst som följer prisstegringarna. När papper och mat och annat stiger så stiger folkpensionärernas pensioner precis lika mycket, och det har också skett extra påslag på pensionstillskotten då och då så att det blivit standardförbättringar. Pensionärerna får sin pension ändrad när basbeloppet ändrats med 3 96, när inflationen stigit eller fallit med 3 96. Vpk vill ha en ändring till 2 96. Karin Nordlander vet att bara under fjolåret höjdes folkpensionerna tre gånger — det är också ett bevis på att vi hade stark inflation. Tre gånger fick pensionärerna så att säga löneförhöjningar, medan andra löntagare bara fick det en gång. Pensionärerna har alltså en avsevärd fördel där. Skulle man sänka inflationstalet till 2 96 för en ändring av folkpensionerna så blir det ofta man får göra ändringar. Och det blir mycket administrativt krångel att räkna om pensionerna fyra fem gånger om året. Det kan inte vara så enormt angeläget för pensionärerna att sänka detta tal från 3 till 2 — det finns annat betydligt bättre man kan göra för dem än detta.

Herr talman! Herr Ringaby vidhåller att det blir en mycket måttlig höjning om tandvårdskostnaderna blir fördyrade med 125 kr. När tandvårdsförsäkringen genomfördes visade en utredning att 51 96 av låginkomsttagarna hade dålig tandstatus. Det var till mycket stor del av den anledningen som högkostnadsskyddet infördes, så att just denna grupp skulle få ekonomiska möjligheter till erforderlig tandvård. Vi talar utifrån olika utgångspunkter, herr Ringaby, när vi tycker att detta är en måttlig höjning. Vi har dock ett faktum att se på, och det är att landets löntagare inte bara förra året utan även i år måste vidkännas en reallöneförsämring. Det borde därför ha varit angeläget för regeringen att slå vakt om de sociala förmåner som vi hade och inte försämra dessa förmåner, vilket drabbar de sämst ställda allra hårdast. Det är inte utan att man finner en röd tråd i agerandet: det är just de grupper som inte bara i denna fråga utan även ganska genomgående redan är hårt drabbade som nu skall drabbas ytterligare! Herr Ringaby säger att utredningen har större frågor att ta hänsyn till än just denna, som jag förstår att herr Ringaby i både ord och åthävor bagatelliserar. Jag kan däremot inte bagatellisera den frågan. Ja, visst har man kanske större frågor: man skall införa en enhetlig ersättningsnivå. Herr Ringaby var med i utskottsarbetet och stod bakom betänkandet 1977/78:85, där vi enhälligt avstyrkte en motion med begäran om utredning och förslag om införande av en enhetlig ersättning inom tandvårdsförsäkringen, men strax efteråt skall en parlamentarisk utredning se över just den frågan. Jag är något förvånad över att herr Ringaby, som många gånger från denna talarstol har framhållit hur väl han förstår de sämst ställdas problem, i just denna fråga har så långt fjärmat sig från verkligheten att han tror att en omfattande tandvårdsbehandling behöver företas om man skall komma över 1 000 kr. Så är det inte, herr Ringaby, utan de grupper som behöver tandvård, även om det inte är någon tandvård för hela livet, kommer ganska snart upp i belopp över 1000 kr.

Herr talman! Redan i beslutet om indexregleringen finns en eftersläpning inbyggd. Index har ju i år höjts med 2,3 96, men det ger ingen kompensation, eftersom höjningen inte sker retroaktivt. Våra baslivsmedel har höjts med 6,2 26. Det borde egentligen vara den höjningen som ger utslag i index, särskilt för pensionärerna. Jag vill också hänvisa till Pensionärernas riksorganisation, som anser det häpnadsväckande att pensionskommittén avstyrkt organisationens krav på att både folkpensionen och ATP skall standardökas. PRO menar att pensionärernas möjligheter till en förbättrad värdebeständighetsregel därmed helt uteblir när pensionsutredningens förslag så småningom föreligger. PRO säger vidare att organisationen inte tänker tyst finna sig i detta utan anser att det är en viktig politisk fråga och pekar på det orimliga i att det som nu kallas värdebeständighet i realiteten innebär en fortlöpande värdeförsämring. Den nuvarande inflationskompensationen leder dessutom till direkt sänkt standard för pensionärer i den mån beloppen påverkar skatter och sociala förmåner.
Herr talman! Fru Doris Håvik använder gärna kraftiga uttryck som att det är ”förvånansvärt”, ”cyniskt”, osv. att göra justeringen av 1 000-kronorsgränsen i tandvårdsförsäkringen upp till I 500 kr. Men, Doris Håvik, 1 500 kr. år 1978 ärt.o.m. ett mindre belopp än vad 1 000 kr. var år 1973. Den gränsen sattes av socialdemokraterna. Var ni socialdemokrater då cyniska mot låginkomsttagarna? Vi talar om exakt samma relation i dag som år 1973. Doris Håvik är följaktligen ute och cyklar, eftersom det är ett fullständigt orimligt resonemang hon för. När det gäller pensionärerna kan vi väl sluta debatten, Karin Nordlander. Ett faktum är att om vi framöver skall klara de löften vi har gett de gamla får vi verkligen anstränga oss, och vi får begära stora uppoffringar av vanliga löntagare för att förverkliga vad vi har lovat.

Herr talman! Fru Håvik har som talesman för reservanterna talat för reservationerna 1 och 2. Men den debatt vi hittills haft har inte alls gällt reservationerna, utan helt andra frågor. Detta gör att jag vill erinra om den motion som ligger till grund för reservationen 1. I motionen 438 föreslår jag och några partikamrater sådan ändring av gällande bestämmelser att ensamstående förälder skall få disponera samma antal dagar för besök i förskoleverksamheten som en familj med två föräldrar, dvs. två hela dagar eller fyra halva dagar per år, och inte som nu endast en hel dag eller två halva dagar. Barn till ensamstående förälder får med nuvarande regler inte samma förutsättningar som andra barn att introduceras i förskoleverksamheten, vilket är otillfredsställande eftersom dessa barn har lika stort behov av förälderns medverkan som barn med två föräldrar. I de fall ensamstående förälder har flera barn som deltar i förskoleverksamheten är det än mer otillfredsställande att endast en hel dag eller två halva dagar står till förfogande. Vårt förslag innebär inte någon utvidgning av antalet dagar för vilka föräldrapenning skall utgå. Ersättning under 12, 15 eller 18 dagar, beroende på antalet barn i familjen, skall vara oförändrad. Vi föreslår att ensamstående förälder som vill skall få disponera samma antal dagar för förskoleverksamheten som en familj med två föräldrar. Genomförandet av vårt förslag innebär att återstående dagar för annat ändamål blir lika för alla familjer, oavsett om de består av en eller två föräldrar, nämligen minst 10 dagar för familj med ett barn, 13 dagar för familj med två barn och 16 dagar för familj med tre eller flera barn. Det är jag upprepar det - inte fråga om att utöka antalet dagar, utan att den ensamstående förälder som vill skall få disponera dagarna på samma sätt som en familj med två föräldrar. Varför vill man förvägra ensamstående förälder denna rätt? Varför vill man förvägra barn till ensamstående förälder att ha sin mor eller sin far i förskolan två dagar precis som de barn som har både mor och far? Varför skall man göra skillnad? Hur skall man förklara det för barnen? Personalen vid många förskolor har reagerat mot det som upplevs som djupt orättvist mot barn till ensamstående föräldrar.

Vidare sägs i utskottets betänkande på s. 19: ”Enligt utskottets mening torde en dag per förälder och år i normalfallen vara tillräckligt för att skapa önskvärd kontakt mellan föräldrarna och denna verksamhet.” Jag ställer frågan: Vad är normalfall? Jag är inte förvånad över att moderaternas och centerns ledamöter i utskottet avstyrker vår motion. Däremot är jag mycket förvånad över att folkpartiets representant Britta Bergström lockats med. Motivet kan inte vara annat än att man vill visa att de borgerliga ledamöterna i utskottet är eniga. Är ni verkligen det? Såvitt jag kan förstå strider Britta Bergströms ställningstagande direkt mot vad folkpartiet tidigare skrivit och motionerat om när det gäller barns inskolning på daghem. Låt mig ta några exempel. I november 1975 yttrade sig Folkpartiets kvinnoförbund över familjestödsutredningens betänkande, och man skrev: ”Det är mycket viktigt att föräldrar har möjlighet att i lugn och ro introducera sitt barn i daghemmet eller familjedaghemmet, och den första tiden vara tillsammans med barnet där för att göra övergången mjuk. Rätt till ledighet med ersättning från föräldraförsäkringen under viss tid skulle ge alla föräldrar den möjligheten utan att förlora ekonomiskt på det. Utredningen lägger dock inget förslag om detta, utan säger sig vilja återkomma. Man hänvisar till att socialstyrelsen bör förbereda en mer utbyggd föräldrasamverkan mellan förskolepersonal och föräldrar i samhällets barnomsorg. Detta är förvisso viktigt, men behöver inte inväntas innan man lagstiftar om rätt för föräldrar att få inkomstbortfallet täckt för att kunna vara i daghemmet eller i familjedaghemmet med sitt barn under en period i starten. Vi föreslår en rätt till två veckors föräldraledighet.” Jag räknar med att fru Frenkel röstar med reservationen, eftersom fru Frenkel har undertecknat det yttrande som Folkpartiets kvinnoförbund lämnat med anledning av familjestödsutredningens förslag. Jag vill också säga så här: Man är tydligen inom folkpartiet beredd att utan någon tvekan och utan någon utredning föreslå två veckors föräldraledighet, men när vi i vår motion och i reservationen föreslår att ensamstående förälder skall ha rätt till två dagars ledighet precis som två föräldrar i en familj — då skall man avvakta en utredning. Var finns logiken?

Inskolningen av ett barn i daghem eller familjedaghem är av stor betydelse för barnets anpassning och trivsel och kan bli inledningen till ett gott samarbete mellan föräldrar och personal.” Delar inte Britta Bergström denna uppfattning? Barnets inskolningsperiod på daghemmet kan inte bli kortare än en dag. Till folkpartiets ledamöter vill jag säga följande. Vill ni utöka antalet dagar för barn till ensamstående föräldrar behöver ni inte vänta på någon utredning. Det finns ett konkret förslag — rösta på det! Ni behöver inte oroa er för de ekonomiska konsekvenserna. Det är inte fråga om en ökning av antalet dagar utan det gäller, som jag redan sagt, ensamstående föräldrars möjlighet att få vara tillsammans med sina barn på daghem samma antal dagar som medges i de fall där barnen har både mor och far. Jag räknar med att de som på sin tid undertecknade partimotionen med Per Ahlmark som första namn kommer Det har också till detta riksmöte väckts en motion 1977/78:1499 av Bonnie Bernström, undertecknad även av Olle Wästberg i Stockholm och Ingegärd Frenkel. I motionen finns ett avsnitt om barnomsorgens organisation, och man talar om värdet av samverkan mellan personal, föräldrar och barn. Det finns alltså flera motioner som tyder på att man från folkpartiets sida hyser ett intresse för familjerna och deras problem. Jag hoppas innerligt att det kommer till uttryck i den kommande voteringen. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen 1.

Herr talman! Det är verkligen snålt med nya reformer på handikappområdet i årets budget. I stort sett är det bara rent automatiska uppräkningar som har skett och knappt det. Uppräkningarna täcker inte ens inflationens verkningar. Det gäller t.ex. anslaget till handikapprörelsen, vilket innebär sämre möjligheter för de olika förbunden att under det kommande året bedriva sin betydelsefulla verksamhet. I budgeten finns inte en enda ny reform, utan det råder ett fullkomligt reformstopp, vilket är beklämmande med hänsyn till de brister som ännu finns på det här området. Den tidigare positiva utvecklingen på handikappområdet, som har betytt mycket för de enskilda människornas trygghet och frigörelse, har alltså avstannat. Det är beklagligt att den nuvarande regeringen inte fortsätter reformarbetet på handikappområdet. Det handlar dock om människor som i många fall lever under ytterst svåra omständigheter. Reglerna för handikappersättning, som vi nu också behandlar, har varit i kraft sedan den 1 juli 1975. Avsikten med den nya reformen var att vidga möjligheterna för handikappade att erhålla ersättning för merkostnader och nödvändig vård. Trots detta har det från hösten 1976 successivt skett en snävare tillämpning av lagen, vilket vi från oppositionen också har påtalat. Tidigare har handikappades kostnader för bil räknats med i det bidragsberättigade underlaget för handikappersättning. Försäkringsdomstolen har emellertid i flera utslag inte godkänt att utgifter för egen bil får medräknas om tillgång till färdtjänst finns inom hemkommunen. Denna tillämpning har kraftigt kritiserats av handikapporganisationerna och också under fjolåret föranlett en översyn av frågan inom riksförsäkringsverket. Många handikappade uppfattar tillämpningen som ett steg tillbaka inom handikappområdet. Riksförsäkringsverket accepterade kritiken och föreslog i sin utvärdering mer generösa bestämmelser. DHR, HCK, MS-Förbundet, statens handikappråd och Svenska kommunförbundet tillstyrker riksförsäkringsverkets förslag att ersättning för egen bil kan utgå även när kommunen erbjuder färdtjänst. I årets budgetproposition har regeringen emellertid inte tillmötesgått detta krav. Det kommer att leda till en fortsatt urholkning av en reform som var tänkt att bli mycket betydelsefull för handikappade vad det gäller att leva självständigt i samhället. Bilen används av handikappade inte bara som ett kommunikationsmedel utan också som ett tekniskt förflyttningshjälpmedel för att de självständigt skall kunna företa såväl korta som långa resor. Bilen ger möjlighet till frihet och oberoende på ett helt annat sätt än den kommunala färdtjänsten någonsin kan göra. I samband med resor till och från arbetet krävs för att rörelsehindrade säkert skall komma i tid till jobbet att de har tillgång till bil. Inte ens inom områden där färdtjänsten är väl utbyggd kan man tillgodose krav på punktlighet. Svårigheter i detta avseende medför begränsningar i möjligheten att erhålla arbete. Kvaliteten på färdtjänsten är mycket ojämn. Dessutom är kostnaderna per resa mycket höga, vilket vidimeras i annat sammanhang i budgetpropositionen. En enkel resa med specialfordon kostade budgetåret 1976/77 i genomsnitt i Stockholm 88 kr., dvs. 176 kr. för enbart daglig arbetsresa. Med taxi blir kostnaden 36 resp. 72 kr. Den kommunala färdtjänsten blir sålunda totalt sett ett mycket kostsammare alternativ för samhället än att ge handikappade möjligheten att använda bilen som förflyttningshjälpmedel. Därför är socialministerns negativa inställning till den här förändringen mycket märklig. För den enskilde handikappade betyder det naturligtvis mycket att han eller hon kan använda sin bil för arbetsresor, och för samhället blir det billigare om den handikappade använder egen bil än om han eller hon skulle anlita färdtjänsten. I motionen 1068 har jag yrkat att riksdagen hos regeringen begär förslag av innebörd att vid bedömningen av rätten till handikappersättning skall få beaktas merkostnader för egen bil oberoende av att den handikappade har tillgång till kommunal färdtjänst. Utskottet har så till vida tillstyrkt motionen, att utskottet förordat att riksförsäkringsverket vid den översyn som anmäls i propositionen också prövar frågan om beräkning av bilkostnader för förvärvsarbetande som har tillgång till kommunal färdtjänst. Den socialdemokratiska gruppen i socialförsäkringsutskottet har dock i ett särskilt yttrande reagerat mot handläggningen av frågan. Mot bakgrund av att den här frågan redan prövats i olika sammanhang finner vi det beklagligt att utskottsmajoriteten inte ansett sig kunna tillstyrka fullt bifall till motionen. Vi anser således att man redan nu borde kunna fatta ett beslut i enlighet med motionens krav. Det finns nämligen ingen fråga som är så grundligt utredd som just denna. Genom att återigen hänvisa bilresorna till ny utredning förhalar man en positiv lösning av handikappades resemöjligheter.

Herr talman! Elis Andersson tycker att det är märkligt att vi har ett särskilt yttrande vid utskottets betänkande. Anledningen till det är att den socialdemokratiska gruppen vill reagera mot handläggningen av ärendet. Frågan om handikappersättning är utredd i många olika sammanhang — det är kanske den mest utredda frågan. Då tycker vi det är märkligt att man tillsätter en ny utredning. Det är att förhala en reformering av handikappersättningen, och det är detta som vi skarpt vill reagera mot.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i denna debatt, men när jag lyssnade på vad en framträdande man inom handikapprörelsen, Börje Nilsson, sade här måste jag reagera mot det sätt på vilket Börje Nilsson använder fakta. I den första budget som vi lade fram, Börje Nilsson, fördubblade vi anslaget till handikapporganisationerna. I år har vi höjt anslaget till handikapporganisationerna mer än vad prisutvecklingen skulle ge anledning till. Det borde Börje Nilsson tala om för medlemmarna och inte använda handikapprörelsen som en politisk tummelplats — det tjänar varken de handikappade eller handikapprörelsen på. Det var inte riksförsäkringsverket som accepterade — som Börje Nilsson säger — kritiken utan det var faktiskt socialministern som gav riksförsäkringsverket i uppdrag att göra en översyn. Men jag förstår att det är svårt för Börje Nilsson att erkänna det. Sedan har vi också tagit upp andra frågor, t.ex. de flerhandikappades problem och psykotiska barns problem, och vi gör en översyn för att skapa bättre förhållanden. Vi har märkt i de handikappades tidskrifter att det i dag ställs stora krav, och det framkommer mycket kritik som jag är förvånad över. Om bara en bråkdel av de krav som har ställts på den nya regeringen hade ställts under tidigare år, hade de handikappade i dag inte haft några problem i samhället.
Herr talman! Socialministern slår sig för bröstet och säger att han i sin första budget fördubblade anslaget till handikapprörelsen. Det är i och för sig riktigt, men det skedde på förslag av handikapputredningen. Jag tror inte att den höjningen annars hade kommit till stånd. Höjningen skedde som sagt på förslag av handikapputredningen, som tillsattes av socialminister Aspling. Jag förstår att socialminister Gustavsson i det läget inte vågade gå emot handikapputredningens förslag. När det gäller reformerna i övrigt på handikappområdet är det ju i dag nästan ett totalt reformstopp. Det är mycket svårt att få igenom nya förslag på det området. Vi kan som exempel ta våra förslag beträffande järnvägsvagnarna och många andra krav som vi fört fram men som totalt har nonchalerats. Det görs små förändringar här och var, men det sker inga större reformer. Årets höjning av anslaget till handikapprörelsen täcker inte ens inflationen, vilket medför en försämring av verksamheten inom handikapprörelsen. Sedan säger socialministern att jag inte skall använda handikapprörelsen som tummelplats. Det finns i dag inom handikapprörelsen en mycket kraftig opinion mot att de förslag som rörelsen ställt har nonchalerats. Det är alltså inte bara jag som reagerar, utan det är flera hundra tusen människor som dagligen märker att de får vidkännas en reell standardsänkning. Detta är alltså ingenting som jag hittat på. Många människor som redan tidigare haft det mycket svårt får det betydligt sämre i dessa dagar.
Herr talman! Det får stå för Börje Nilssons egen räkning när han påstår att jaginte vågade gå emot handikapprörelsen. Vi gjorde en satsning därför att vi, såsom det klart uttrycks i regeringsdeklarationen, ville ge de handikappade större möjligheter att anpassa sig i samhället och få levnadsförhållanden som är mer likvärdiga med övriga människors. Jag vill fråga Börje Nilsson: På vilket område har vi vidtagit åtgärder som medfört försämringar? Det är i och för sig riktigt att det inte förekommit några stora reformer, men det var väl ändå inte så illa ställt när den socialdemokratiska regeringen lämnade ansvaret. Det har skett förbättringar. Men på vilka områden har det, som Börje Nilsson här gör gällande, skett försämringar? Jag har också mycket goda kontakter med handikapprörelsen, både centralt och lokalt. Jag har fått mycket tacksamma uttalanden både från företrädare för handikapprörelsen på det lokala planet och från enskilda för de satsningar vi gjort. Jag tror att även Börje Nilsson fått höra sådana uttalanden, även om han här nu vill ge uttryck för någonting annat. Däremot är det helt naturligt att handikapprörelsen ständigt för fram nya krav. Det är dess självklara uppgift, eftersom det alltjämt återstår mycket att göra.
Herr talman! Jag vill bara säga att höjningen av själva anslaget till handikapprörelsen ingalunda var socialministerns idé. Detta fanns med i direktiven till handikapputredningen från socialminister Aspling, och handikapputredningen föreslog exakt det belopp som socialministern sedan tog upp i budgeten. Sedan säger Rune Gustavsson att det har gjorts satsningar. Men dessa är i dag ytterst marginella. Det händer ju strängt taget ingenting på detta område. Jag förstår inte varför socialminister Gustavsson inte kunnat följa riksförsäkringsverkets förslag fullt ut beträffande handikappersättningen. Riksförsäkringsverket föreslog i sin utredning att bil skall kunna tillgodoräknas i handikappersättningen. På den punkten har socialministern bromsat. Jag tycker att det är beklämmande att denna fråga bara förs över till en ny utredning. Frågan är utredd, och det föreligger ett förslag som man kan acceptera om man har viljan — men det har man inte. Den viktigaste och största frågan för de handikappade i dag inryms i HAKO-utredningens betänkande. Varför har man lagt den på is, herr socialminister? Där finns ju järnvägsvagnarna och tillgängligheten av allmänna färdmedel. Varför har man nonchalerat den? I den inryms, som jag sade, viktiga krav. Det är litet förvånande att höra socialministern stå här och försöka göra gällande att det sker stora saker på detta område när verkligheten är den att man har lagt på locket.
Herr talman! Vi har inte lagt på något lock, Börje Nilsson. Det är märkligt att Börje Nilsson nästan kritiserar mig för att jag inte prutade på handikapputredningens förslag i fråga om anslagen. Börje Nilsson kan inte bortförklara att vi fördubblade anslagen till handikapprörelsen förra året. Det har handikapprörelsen i övrigt observerat, och det borde även Börje Nilsson göra. Visst återstår det många stora frågor att lösa. Men om Börje Nilsson under de senaste tio åren hade ställt en bråkdel av de krav som han ställt under den tid som jag har varit socialminister och fått dem tillgodosedda, så hade vi icke haft några problem för de handikappade i dag.

Herr talman! Regeringen brukar bedyra att den sociala tryggheten i nuvarande ekonomiska situation är mycket betydelsefull och att åtagandena gentemot barnfamiljer och pensionärer måste stå fast. Ett starkt stöd skall även i fortsättningen ges åt landets pensionärer. Det är vackra ord, men de följs inte upp i praktisk handling. Det senaste årets stora prisstegringar har vållat bekymmer för lönearbetarna i landet och för låginkomsttagare och pensionärer i synnerhet. Det gäller särskilt de pensionärer som har liten eller ingen ATP. Under 1977 har denna standardförsämring ytterligare påskyndats. Storkapitalets jakt efter inflatoriska monopolvinster har sammanvävts med den borgerliga regeringens prisuppdrivning genom momshöjningar, devalvering, kraftiga höjningar av taxor och avgifter för sjukoch tandvård, radiooch TV-licenser, telefonkostnader, portoavgifter, tidningar m.m.

Men, och det bör kraftigt understrykas, sänkningen av pensionsåldern och införandet av rörlig pensionsålder ger inte pensionärer utan ATP ett enda öre mer för att möta den av kapitalet och dess regering framdrivna ökade dyrtiden. Utskottets uttalande andas ett stort stycke cynism gentemot de av dyrtiden hårt drabbade pensionärerna. Det blir inte heller bättre av det som därefter står i betänkandet: ”Genom indexregleringen av folkpensionen och ATP är pensionärerna tillförsäkrade en automatisk kompensation för de allmänna prisökningar som inträffar under ett år. Indexregleringen har medfört icke oväsentliga höjningar av pensionsförmånerna vid tre tillfällen under det senaste året.” Tre indexregleringar under ett år för att till synes kompensera prisökningar! Nog innebär det en förödande kritik mot en misslyckad regering och särskilt mot en ekonomiminister som presenterat sig själv som den store inflationsbekämparen. Faktum är att trots dessa påstådda kompensationer för prisstegringarna har pensionärerna fått se sin standard kraftigt försämrad. Det framgår bl.a. av följande sakuppgifter. Jämfört med januari 1977 är i år utgående grundpension 90 kr. högre. För att ta ett exempel så har priset på ett mål mat på pensionärshotell ökat med två kr. Enbart denna prishöjning och höjningen av kaffepriset har ätit upp hela indexkompensationen. I januari i år skedde en ny s.k. indexanpassning. Den innebär fr.o.m. februari en höjning av grundpensionen med 25 kr. per månad. Det räcker inte för att möta de redan under innevarande år inträffade prisoch kostnadsstegringarna. Det ger ingen som helst kompensation för eftersläpningen av fjolårets prishöjningar. Ändock avvisas det i vår motion och av PRO framförda berättigade yrkandet på en sänkning av indextröskeln till 2 96 och ett införande av en retroaktiv kompensation för prisstegringarna. På dagligvaror, som är den tunga posten för pensionärer, uppgår prisstegringarna sedan den 1 januari 1977 till betydligt över 2096. Det är också bekant att indexbeloppet beräknas på det sättet att hela raden av kapitalvaror kommer med i beräkningen — kylskåp, frysskåp osv. — produkter som utgör en mycket liten del av pensionärernas konsumtion. Pensionstillskotten är avsedda att ge låginkomstpensionärerna en gradvis standardförbättring. De höjdes under 1977 med 73 kr. Enbart prisökningarna på dagligvaror har ätit upp detta belopp och medfört att standardförbättringen helt uteblivit. Indexökningen och höjningen av pensionstillskottet ger sammanlagt t.o.m. mars i år inte fullt 190 kr. per månad. Med 20 96 prisökning på dagligvaror och utslaget på utgångspensionen får man en genomsnittlig ökning av kostnaderna med 242 kr. per månad. Det höjda pensionstillskottet har inte medfört utlovad standardförbättring. Inflationspolitiken har lett till en standardsänkning. I ett tidigare inlägg talade herr Ringaby mot en sänkning av indextalet från 3 till 2 96. Herr Ringabys argument för att man inte skulle vidta åtgärder var följande. Det skulle åstadkomma en väldigt tungrodd apparat med ständiga omräkningar. Man skulle få, sade herr Ringaby, fem omräkningar per år. Men, herr Ringaby, om den borgerliga regeringen — vilket jag väl tar detta argument såsom en bekräftelse på - ämnar fortsätta med sin inflationspolitik, som leder till ständiga prisstegringar, är då detta i sig självt ett argument för att pensionärerna inte skall erhålla kompensation för prisstegringarna? Detta är någon form av cirkelargumentation, och jag kan inte begripa vart den egentligen skulle leda. Men jag utgår från — av herr Ringabys inlägg —- att man räknar med att prispolitiken skall fortsätta på samma sätt som hittills. Pensionärerna skall inte få något tillskott och därför vill man inte sänka indextalet. Jag skall uppehålla mig en liten stund till vid vad herr Ringaby sade i sitt inlägg. Jag uppfattade honom så att han menade att en sänkning av indextalet i och för sig skulle vara befogad. Även en höjning av tillskottet skulle vara befogad. Men så pekar herr Ringaby på att vi kommer att få väldigt många pensionärer i detta land och att utgifterna för dem som står i produktionen, de arbetande, kommer att bli väldigt höga. Vidare säger herr Ringaby att det inte går att lägga så mycket på de arbetandes skuldror och att vi inte skall skapa generationsmotsättningar. Men är det något annat än att skapa generationsmotsättningar att först bedyra att pensionärerna skulle behöva tillskottet men sedan hävda att den arbetande generationen inte har möjlighet att betala nödvändiga förbättringar? Detta är enligt mitt sätt att se en metod att skapa generationsmotsättningar. Mig säger det att vi borde lägga om vårt skattesystem så att de alltmer stegrade utgifterna för socialvården i detta land kunde betalas på annat sätt än över löneskatt och konsumtion. I stället borde de betalas genom en produktionsbeskattning. Jag återgår så till utskottet. Utskottet hänvisar till att pensionärer med liten eller ingen ATP som regel är befriade från skatt. Detta gäller i så fall inte alltid och inte alla. Det gäller inte heller den del av vår skatt som blir allt större, nämligen den indirekta beskattningen. I verkligheten får pensionärerna avstå drygt en femtedel av sin magra pension till den höjda momsen. Därtill kommer de andra indirekta skatterna, t.ex. tobaksbeskattningen för dem som röker. Tänk också på alla höjda taxor, som jag berörde inledningsvis — där medges ingen befrielse för pensionärer. Allt detta drabbar hårdast människor med låga inkomster eller små pensioner. Det finns således ingen som helst saklig grund för utskottet att avstyrka vårt krav på uppräkning av pensionernas grundbelopp och av pensionstillskotten. Vårt yrkande att staten skall överta hela kostnaden för bostadstilläggen har förbigåtts i utskottsbetänkandet. Ändå är det ett faktum att det råder stora olikheter och därmed orättvisor i vårt land. Bostadsbidragen är dessutom en mycket hård belastning för avfolkningskommunerna med deras stora procentuella andel pensionärer. Det har ofta från regeringshåll framhållits att pensionärerna och barnfamiljerna främst skall skyddas. De skall inte, har man påstått, drabbas av svångremspolitik mot de breda folklagren. Verkligheten talar ett annat och mycket mycket brutalare språk. Pensionärerna, särskilt de med små pensioner, kläms åt hårt av den i profitintresse framdrivna och accelererande dyrtiden. Vi har i vår motion ställt två krav: dels att grundpensionen och pensionstillskottet skall höjas så att köpkraften återställs, dels att indexregeln sänks till 2 96. Nu har det väckts en motion till, som i sak innehåller samma krav. Enda skillnaden är att man där föreslår att ett beslut tas i riksdagen som innebär att vidtagna förändringar skulle kunna gälla från den 1 juli 1978. Vi finner inte att de här motionerna på något sätt står i motsats till varandra. Vi kommer därför att rösta på den motion som väckts av vänsterpartiet kommunisterna och som Karin Nordlander har talat för.
Herr talman! Det är väl inte så stor idé att bemöta Rolf Hagel. Man vet aldrig riktigt vilken åsikt han företräder. Han trivs ju egentligen inte i något politiskt parti, utan han har måst bilda sig ett eget litet parti. Jag sade att det hade kanske blivit fem ändringar av pensionsbeloppet under 1977, om vi hade genomfört en ändring varje gång priserna ökat med 2 8, vilket vpk och Rolf Hagel föreslagit. Inflationen 1977 kan rimligen inte den borgerliga regeringen vara ansvarig för, eftersom den tillträdde i oktober 1976. Den inflation som rullade på då fanns ju i samhällsekonomin redan tidigare. Vad det är fråga om här är alltså att om man hade ändrat under 1977 så hade det blivit många uppräkningar och ett väldigt krångel. Det får väl ändå anses ganska tillfredsställande att en pensionär får sin pension uppräknad flera gånger under år med hög inflation. Den möjligheten har ju inte en vanlig arbetare. Pensionärerna har redan en betydande fördel i det här systemet. Sedan är det frågan om framtiden — 30 miljarder 1975, 50 miljarder 1985. Det är summor av sådan dignitet att här får varenda löntagare ställa upp om vi skall klara kostnaderna. Därför får man vara försiktig så att man har den unga generationen med sig när man beslutar om förmåner till den äldre.
Herr talman! Första delen av herr Ringabys replik —att han inte vet vad jag står för — förstår jag över huvud taget inte. Jag har i den här församlingen inte talat i frågan om pensioner tidigare, och jag har alltså inte på något sätt kunnat tala med dubbel tunga. Det jag säger här det står jag för. Men vad återupprättandet av det kommunistiska partiet i landet har att göra med pensionärernas tillskott kan jag inte begripa, inte heller vad det har med indexregeln att göra. Men jag vill återgå till den fråga som det handlar om i sammanhanget. Herr Ringaby motiverar svårigheterna att sänka indextalet med att det skulle medföra så många indexomräkningar. Men detta är ju ett argument för att vi behöver indexomräkningar! Det är självklart att om priserna stiger skall indexregeln fungera på det sättet att den ger människorna kompensation — alltså de människor som ni säger skall ha full kompensation och icke drabbas av er prispolitik. Men sedan använder ni mängden av prisomräkningar som argument för att det inte går att genomföra dem. Detta är en cirkelargumentation, ingenting annat. Samtidigt är det emellertid, enligt mitt sätt att se, en bekräftelse på att ni tänker fortsätta att föra en prispolitik som inte bara drabbar pensionärerna utan också löntagarna genom ständiga prisstegringar. Det var den frågan vi skulle diskutera, inte frågan varför det finns ett nytt kommunistiskt parti.

Herr talman! Vid föregående års riksdag beslöts om förbättringar av föräldraförsäkringen som ger mer tid för samvaro mellan föräldrar och barn. Förbättringarna innebär också ökade möjligheter för papporna att medverka i vården av barnen. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari i år, och vi har ännu inte möjlighet att bedöma effekterna av dem. Den utbyggnaden av föräldraförsäkringen var den första etappen i regeringens program för familjepolitiken. Den andra etappen i det programmet har nyligen lagts fram för riksdagen i den proposition som föreslår vidgad rätt till ledighet från anställning för vård av barn, alltså propositionen 1977/78:104. Doris Håvik berörde den propositionen i sitt anförande och var då tämligen kritisk, men eftersom propositionen kommer att behandlas i riksdagen senare i år finns det ingen anledning att nu gå in på densamma. I regeringens familjepolitiska program finns också planer på ytterligare utbyggnad i en tredje etapp, och i budgetpropositionen framhålls att arbetet pågår med denna tredje etapp, som avser att presentera en samlad lösning av frågorna om vårdnadsbidrag och en ytterligare utbyggnad av föräldraförsäkringen. Man säger i budgetpropositionen också att den fortsatta utbyggnaden kommer att ske i den takt som det ekonomiska utrymmet medger. Under den allmänna motionstiden väcktes ett flertal motioner med förslag om förbättringar i föräldraförsäkringen. Jag skall här gå förbi de flesta av dem och bara beröra de motioner som har tagits upp här i diskussionen, nämligen de som följts upp i de två reservationer som de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har fogat till utskottets betänkande. Den första reservationen handlar om föräldrapenning för besök i förskoleverksamhet, en fråga som har tagits upp i motionen 1977/78:438. Anna Greta Skantz har här ingående behandlat och beskrivit det förslaget. Det innebär att man vill att en ensamstående förälder skall få disponera samma antal dagar för besök i förskoleverksamhet som två föräldrar kan göra tillsammans.

Beslutet om föräldrapenning vid kontakt med förskoleverksamheten fattades i riksdagen våren 1976. Såvitt jag kan finna nämns ingenting om att föräldrapenningen skulle avse introduktionen eller inskolningen i förskolan. Dåvarande departementschefen hänvisade till att familjestödsutredningen hade för avsikt att senare återkomma till de särskilda frågor som var förknippade med barnets introduktion i förskola och annan barnomsorg. Den dåvarande departementschefen var ju Sven Aspling, som nu står som första namn bakom den reservation som är fogad till utskottsbetänkandet. Jag skulle därför vilja citera ett par ställen i propositionen 1975/76:133 där det här förslaget lades fram. I propositionen på s. 33 redovisas vad utredningen skrivit och det heter bl.a.: ”Förslaget innebär att varje förälder med barn i den kommunala förskoleverksamheten skall ha rätt till föräldrapenning en dag per år. Föräldrarna skall om de vill kunna byta ut denna dag mot två halva dagar per år.” Litet längre ned sägs i referatet: ”En fråga som ägnas särskild uppmärksamhet i betänkandet är de problem som knyter an till barnets introduktion i barnomsorgen. Det är enligt utredningen viktigt att barnet gradvis får vänja sig vid den nya miljön och att positiva kontakter mellan föräldrar och personal byggs upp som en grund för det fortsatta samarbetet.

För egen del vill jag understryka betydelsen av en nära samverkan mellan föräldrar och den personal som är sysselsatt i barnomsorgen.

Anna-Greta Skantz frågade om folkpartiets inställning och anser att vi inte borde följa utskottets skrivning, som innebär ett avstyrkande av motionen. Hon redovisade ett yttrande som Folkpartiets kvinnoförbund gjort i november 1975, såvitt jag förstår med anledning av familjestödsutredningens förslag i denna fråga. Folkpartiets kvinnoförbund framhöll då vikten av att barnen i lugn och ro kan introduceras i förskolan. Man kan fråga sig varför departementschefen inte i propositionen tog upp det förslag som just nu är så kolossalt intressant. Man hade ju då redan ett förslag, nämligen i det yttrande som har lämnats av Folkpartiets kvinnoförbund och som alltså gäller introduktionen i förskolan, inte alls det som motionen 438 egentligen handlar om, även om man i denna motion också talar om introduktion. I folkpartiets partimotion med anledning av propositionen 133 framhålls att det är viktigt med en inskolningsperiod på daghem. Visst ansluter jag mig till den uppfattningen, men vi har i utskottet pekat på att familjestödsutredningen arbetar med denna fråga och väntas lägga fram ett förslag i detta avseende. Man kan på den punkten säga att vi följer en gammal god tradition från den socialdemokratiska tiden: att utredningar skall få fullfölja de uppdrag de har. Givetvis ansluter jag mig också till den uppfattning som fragmentariskt kommit till uttryck i en annan motion som lämnats in av folkpartister och där man talar om vikten av samverkan mellan barn, föräldrar och förskola. Den andra reservation som socialdemokraterna fogat vid utskottsbetänkandet anknyter till den socialdemokratiska motionen 327, med yrkande om att riksdagen nu skall fatta ett principbeslut om ett utbyggnadsprogram för föräldraförsäkringen. Doris Håvik har utförligt redovisat innehållet i motionen, och jag kan därför gå förbi det. Jag kan dock inte låta bli att kommentera Doris Håviks inledning i detta sammanhang, där hon sade att den borgerliga regeringen har fördjupat klyftorna i samhället. Man kan ju fråga sig hur klyftorna i samhället hade sett ut, om vi hade haft en socialdemokratisk regering, vilken som enda botemedel möt den ekonomiska kris som vi befinner oss i föreslår ytterligare pålagor på företag och näringsliv. Detta skulle riskera sysselsättningen på åtskilliga områden och medverka till ökad arbetslöshet, som skulle skapa betydligt svårare klyftor än de som Doris Håvik nu kunde peka på i detta sammanhang. Ett ställningstagande från riksdagen för de förslag som framförs i motionen skulle innebära omfattande bindningar för framtiden. Som jag tidigare har nämnt har regeringen ett utbyggnadsprogram för familjepolitiken i tre etapper. Förslaget om den andra etappen har just lagts fram för riksdagen. Den tredje etappen måste genomföras med hänsynstagande till det ekonomiska utrymme som kommer att finnas. I samband med denna tredje etapp berörde Doris Håvik det vårdnadsbidrag som vi från regeringspartierna tidigare har talat om. Doris Håvik menade att det skulle vara ett dåligt förslag och att detta vårdnadsbidrag skulle utgå till familjerna oberoende av antalet barn. Jag vet inte varifrån Doris Håvik har sina informationer beträffande regeringsförslagen, men hittills föreligger såvitt jag vet inte något sådant. Man håller på att arbeta med detta. En speciell arbetsgrupp har i uppdrag att ta fram olika modeller för hur denna fråga skall kunna lösas, och jag tycker knappast att det kan finnas någon anledning att kritisera ett reformförslag som vi hittills vet så litet om. När det gäller motionen 327 hänvisar utskottet till att förbättringar av föräldraförsäkringen trätt i kraft så pass nyligen som den 1 januari i år och menar att det inte nu finns anledning att fatta beslut om ytterligare utbyggnadsprogram. Med det här yrkar jag avslag på reservationerna 1 och 2 till det här avsnittet och bifall till utskottets hemställan i alla dess delar. Jag vill också som hastigast nämna motionen från vänsterpartiet kommunisterna med nr 701, där man också föreslår ytterligare utbyggnad av föräldraförsäkringen. Hittills har ingen yrkat bifall till motionen. Utskottet avstyrker den, och jag yrkar också avslag på den. Och jag yrkar som sagt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det känns kanske litet underligt att replikera ett anförande som hölls för en och en halv timme sedan, men jag skall ändå bemöta vad Britta Bergström sade före middagsrasten. Om kammaren skulle ansluta sig till socialdemokraternas reservation 2, sade Britta Bergström, skulle det medföra omfattande bindningar för framtiden. Som jag förstår det har Britta Bergström därigenom sagt att kompensation för inkomstbortfall kan folkpartiet icke ställa sig bakom. Jag blev ytterligare stärkt i denna min uppfattning när Britta Bergström beskrev etapperna för föräldraförsäkringens utbyggnad. Första etappen var den vi tog förra året, den som socialdemokraterna starkt kritiserade. Det gjorde vi med all rätt, och vi hade löntagarorganisationerna bakom oss. Andra etappen skall jag inte närmare beskriva här, men att jag inte är ensam om att se kritiskt på den visar den motion som är väckt i anslutning till propositionen av Bonnie Bernström och andra folkpartister, som inte kan dela den uppfattning Britta Bergström här har gjort sig till tolk för. I tredje etappen kommer något ytterligt intressant. Britta Bergström sade följande: En ytterligare utbyggnad i en tredje etapp avser en samlad lösning av frågan om vårdnadsbidrag inom familjepolitiken i den takt som det ekonomiska utrymmet medger. Jag vet inte om Britta Bergström har hela folkpartiet med sig, men detta måste ändå innebära att man ställer sig bakom en centerpartistisk familjepolitik — med ett vårdnadsbidrag som gynnar dem som inte förvärvsarbetar. De som förvärvsarbetar har nämligen inga möjligheter att stanna hemma från sitt jobb när de inte får någon som helst realistisk ekonomisk kompensation. Vi noterar detta uttalande, som Britta Bergström i dag har gjort här som talesman för centerpartiet. Det är också intressant att tänka på vad som hände under valrörelsen. Då sade en ledande folkpartist — jag skall inte nämna något namn, eftersom denne folkpartist inte är närvarande i kammaren: Vi kan inte vara med om en familjepolitik som går på tvärs med debatten om jämställdhet mellan kvinnor och män. Britta Bergström kan tydligen göra det. Britta Bergström tillhör ändå ett parti som anser att man skall lagstifta när det gäller könens rättigheter.. Försök praktisera det i realiteten!

Herr talman! Det var verkligen intressant att lyssna på Britta Bergström, som tydligen hade väldigt svårt att försvara utskottets skrivning. Hela hennes anförande var ju egentligen citat av vad departementschefen sade i propositionen 1975/76:133, eller med andra ord vad Sven Aspling sade; han var socialminister då. Jag uppfattar det så, att Britta Bergström fäster stort avseende vid vad Sven Aspling säger och i många stycken kan instämma i hans synpunkter. Men då kan jag inte riktigt fatta varför hon inte kan ansluta sig till reservationen 1; där säger de socialdemokratiska utskottsledamöterna — bland dem naturligtvis ordföranden, Sven Aspling: ”Erfarenheterna visar enligt utskottets mening att detta” — dvs. det system som vi har i dag — ”är otillfredsställande. Barn till ensamstående förälder måste givetvis anses ha minst lika stort behov av förälderns medverkan vid förskolekontakter som barn med två föräldrar.” I reservationen sägs också att nuvarande bestämmelser inte kan tillgodose behovet av kontinuerlig kontakt med förskoleverksamheten som varit lagstiftningens huvudsyfte. Man har med andra ord på socialdemokratiskt håll dragit konsekvenserna av de erfarenheter man har fått sedan reformen infördes. Jag ställer då frågan: Har ni folkpartister inte dragit några som helst slutsatser av erfarenheterna från denna reform, och har ni inget eget förslag att komma med? Det är visserligen bra att ni citerat en socialdemokratisk socialminister, men det skulle också vara bra om ni hade ett eget förslag. — Vi fick ju en ny regering i landet därför att det skulle föras en ny politik; det var ju så många fel på den politik som den förra regeringen bedrev! Jag skulle också vilja ställa frågan vad man egentligen väntar sig av familjestödsutredningen och när den utredningen kommer med sitt förslag. Tyvärr gjorde vår nuvarande socialminister bara ett kort besök i denna kammare. Han hann upp i talarstolen, men sedan försvann han — annars kunde jag givetvis ha ställt frågan direkt till honom. Är det verkligen meningen att vi skall behöva avvakta resultatet av familjestödsutredningens arbete? Det står ju inte någonting i betänkandet om när utredningen väntas komma med sitt betänkande. Jag ställer den frågan direkt till Britta Bergström eller till Per-Eric Ringaby eller till någon annan i socialförsäkringsutskottet.

Herr talman! Ett uttalande som har gjorts i den här talarstolen kan givetvis tolkas på olika sätt. När jag sade till Doris Håvik att det fortfarande inte föreligger något förslag om hur ett vårdnadsbidrag skall utformas, tolkade hon detta på det sättet att jag därmed skulle ha sagt att jag ställer mig bakom den typ av vårdnadsbidrag som centerpartiet förde fram i valrörelsen. Det har jag definitivt inte sagt, utan jag har sagt att vi bör avvakta vad den grupp som nu arbetar kommer fram till i form av olika modeller. Likaså tolkade Doris Håvik mitt yttrande som om det i framtiden inte skulle kunna bli fråga om ytterligare kompensation för inkomstbortfall och att jag skulle ställa mig bakom även en sådan uppfattning. Det gör jag givetvis inte. I den proposition, 1976/77:117, där förslaget om den utbyggda föräldraförsäkringen framlades, säger också departementschefen när det blir tal om den utbyggda föräldraförsäkringen att man vid beräkningen av kompensation skall kunna utgå från förälderns aktuella sjukpenninggrundande inkomst. Det står på s. 37 i den propositionen. Doris Håvik talade också om jämställdhetsfrågorna. Givetvis arbetar vi på det sättet att även de frågorna beaktas i sådana sammanhang, även om vi inte menar att vi vill utforma dem med strikta regler om kvotering som socialdemokraterna har föreslagit. Anna-Greta Skantz anmärkte på att jag talade mycket om den tidigare propositionen, nr 133 från 1975/76. Det gjorde jag givetvis för att påvisa hurdan situationen var då och att det nyvaknade intresset för förändring när det gäller föräldrarnas möjligheter att följa barnen till förskolan inte fanns med där, trots att Anna-Greta Skantz sade att det även från folkpartihåll förelåg förslag i denna fråga. Hon förvånar sig över att man nu vill avvakta familjestödsutredningen. Jag nämnde att det finns anledning .att inte föregripa den, utan att vi bör avvakta vad utredningen kommer med. När det gäller att dra erfarenhet av det som har varit finns det anledning att avvakta något innan vi gör ytterligare förändringar.

Herr talman! Britta Bergström säger att det föreligger inte ett förslag ännu när det gäller utbyggnaden av den tredje etappen, och det är alldeles riktigt. Men jag trodde att Britta Bergström var så initierad att hon vågade stå för det yttrande som gjordes tidigare, nämligen att en ytterligare utbyggnad i en tredje etapp avser en samlad lösning av vårdnadsbidraget inom familjepolitiken och i den takt som det ekonomiska utrymmet medger. Men jag förstår att det kanske var ett något förhastat uttalande. I det tidigare inlägget före middagspausen talade Britta Bergström också om att det nu sitter en arbetsgrupp och ser över de frågorna. Ja, det är då en från centern, en från moderaterna och en från folkpartiet. Det gjorde man också innan man fick fram det förslag som låg till grund för debatten och beslutet den 17 maj förra året, och vi vet ju att det blev en bastard av det förslaget. Folkpartiet blev tillgodosett så långt att man fick en månad med kompensation för inkomstbortfallet. Centerpartiet fick en månad med 32 kr. om dagen, dvs. 4 kr. i timmen när det gäller ett inkomstbortfall. Jag sade i den debatten att inte ens Svenska arbetsgivareföreningen i sina vildaste funderingar kan tänka sig en så låg timlön. Men det var vad man ansåg att man kunde ge föräldrar som stannar hemma för att vårda barn. Det innebar de borgerligas valfrihet. Man talar samtidigt om alla barns rätt. Vems barns rätt? Jo, de välsituerade föräldrarnas barns. De barnens rätt har man ställt sig bakom. Men familjer med lägre inkomster och ensamstående föräldrar kan inte stanna hemma för 32 kr. om dagen. Nog måste de barnen ha lika stort värde, om vi nu värnar om barnens rätt. Jag vill än en gång påpeka att jämställdhet mellan män och kvinnor inte är en fråga om att bara skapa formellt lika möjligheter. Man måste göra det tillen realitet, sätta kraft bakom orden och inte bara peka på att man kan stanna hemma om man vill. Möjligheterna finns; vårdnadsbidrag kan man få, 10 000 kr. om året, men inte ersätter det en inkomst för en ensamstående förälder, inte ersätter det en inkomst i en låginkomstfamilj. Valfrihet, Britta Bergström, för vem?
Herr talman! Jag har inte alls anmärkt på att Britta Bergström har citerat från propositionen 1975/76:133, för jag förstår att Britta Bergström anser det vara värt att citera. Men det är ju något från förfluten tid. Det har gått några år sedan vi tog den propositionen, och vi har fått den erfarenheten att det är orimligt att en ensamstående förälder inte skall kunna disponera de dagar han har rätt till på samma sätt som i en familj där det finns två föräldrar. Sedan ställer Britta Bergström frågan varför vi inte tidigare accepterade folkpartiets förslag. Folkpartiets kvinnoförbund ville ha 14 dagar. Den reformen hade kostat pengar, men vårt förslag i dag kostar inte någonting, för det ligger inom det antal dagar som föräldrapenning utgår. Det är inom dessa dagar som en ensamstående förälder skulle kunna få lov att disponera två dagar på samma sätt som i en familj med både mor och far, som jag tidigare har sagt. Egentligen rör det sig inte om en särskilt stor grupp. Men det spelar ingen roll att gruppen är liten, därför att för oss är det ett rättvisekrav. I slutet av 1976 fanns det ca 640 000 familjer med barn yngre än åtta år. Av samtliga familjer med barn under åtta år utgjorde enförälderfamiljerna 10-15 926, ca 70 000. Mer än 90 926 av ensamföräldrarna var kvinnor. Det är denna grupp vi talar om. Och låt mig än en gång säga att jag är mycket förvånad över att man från folkpartiets sida inte vill ställa upp och hjälpa den här gruppen, utan att man har en, som jag tycker, kallsinnig inställning till denna grupp av föräldrar. Jag har tidigare nämnt, och jag vill ännu en gång hänvisa till, den motion som folkpartiet lade fram i samband med att propositionen 1975/76:133 behandlades. Vid det tillfället hade folkpartiet en positiv syn på de här frågorna. Vad som har inträffat nu vet jag inte, men det är väl ett sätt att ge uttryck för att de borgerliga ledamöterna i utskottet är eniga. Jag tror emellertid att innerst inne skulle många folkpartister vilja rösta med reservationen 1.

Herr talman! Doris Håvik kan upprepa åtskilliga gånger att jag inte står för mitt tidigare uttalande om att regeringen har för avsikt att i en tredje etapp lägga fram förslag till en samlad lösning av vårdnadsbidrag och utbyggnad av föräldraförsäkringen, men jag står givetvis för det och räknar med att ett sådant förslag skall komma. Detta kommer att ske, som jag redan sagt, i den takt som de ekonomiska förutsättningarna medger. När det sedan gäller den utbyggnad som trätt i kraft i år och de anmärkningar som görs här om att man under en månad inte kan få mer än garantibeloppet, kan jag säga att man här gått så långt som man ansett att det fanns samhällsekonomiska förutsättningar för. Vi räknar med att vi skall kunna komplettera försäkringen när förutsättningarna finns. Anna-Greta Skantz återkommer till mina påminnelser om vad som stod i den tidigare propositionen, nr 133. Jag tog upp den just för att visa att när det förslaget lades hade man inte tagit med introduktionen i förskolan. Man ansåg att föräldrapenningen för föräldrarnas besök i förskolan skulle ge föräldrarna en möjlighet att på något sätt aktivt delta i det arbetet, medan man ville avvakta familjestödsutredningens förslag när det gällde introduktionen. Anna-Greta Skantz säger också att Folkpartiets kvinnoförbund föreslog 14 dagar för en introduktionsperiod, att det var alldeles för mycket och att socialdemokraterna därför inte kunde gå på den linjen. Men man hade ju kunnat ta någon bit av det förslaget, om man då hade haft något intresse för saken. Till sist nämnde Anna-Greta Skantz den positiva syn på de här frågorna som folkpartimotionen i sammanhanget gav uttryck för. Och på frågan om den inställningen finns kvar inom folkpartiet kan jag svara ett obetingat ja.

Herr talman! Varje reform, hur genomarbetad och fulländad vi än anser den vara när vi beslutar om den här i riksdagen, visar sig nästan undantagslöst vara behäftad med skönhetsfläckar som inte syns förrän reformen i fråga har verkat någon tid i praktiken. Först när den har konfronterats med verkligheten kan man bedöma hur pass heltäckande den är, och vi riksdagsledamöter får då utgöra någon sorts känselspröt som fångar upp reaktionerna och som också ser till att de eventuella brister som uppdagas blir uppmärksammade och om möjligt också eliminerade. Så är fallet med den fråga som jag och några medmotionärer har aktualiserat och som gäller föräldrapenning för vård av sjukt barn, bl.a. då det gäller deltidsarbetande som arbetar varannan dag. Blir ett barn sjukt och den deltidsarbetande föräldern tvingas att stanna hemma en dag som hon eller han skulle ha arbetat, så förlorar denne en hel dagsförtjänst men får i ersättning en sjukpenning som motsvarar en halv dagsförtjänst, eftersom sjukpenningen är baserad på årslönen utslagen på 360 dagar. Detta har självfallet upplevts som djupt orättvist av dem som berörts av det, och det är därför med stor tillfredsställelse jag konstaterar att utskottet i år har sett positivt på vår motion och i enlighet med vad vi yrkat i motionen föreslår att en översyn av reglerna i detta hänseende skall göras. Jag har nyligen blivit uppmärksammad på ytterligare en kategori som anser sig ramla mellan paragraferna i denna fina och viktiga reform. Det gäller sammanboende där det finns barn i familjen, men där den ena föräldern inte är biologisk förälder. I sådana fall gäller inte föräldraförsäkringen för den icke biologiska föräldern. Jag vill vid detta tillfälle passa på att aktualisera också sådana fall, och jag uttalar förhoppningen att också denna kategori tas upp till närmare skärskådning i samband med den översyn av vissa delar av föräldraförsäkringen som kommer att göras i enlighet med vad som föreslås i betänkandet.

Herr talman! Jag skall beröra motionen 701, i vilken tas upp en mängd förslag om förbättringar av föräldraförsäkringen. Dessa förslag går ut på att föräldraförsäkringen skall genomföras konsekvent och att kvardröjande brister och orättvisor skall undanröjas. Föräldraförsäkringen bör täcka inkomstbortfall vid barns sjukdom. Den bör även täcka inkomstbortfall vid besök i samband med förebyggande barnhälsovård, besök i förskolan, inskolning och återkommande kontakter med förskolan. Ersättning för omvårdnad av barn bör även gälla barn över 10 år. I motionen föreslås att gränsen skall höjas till 14 år. Föräldraförsäkringen vid barns sjukdom bör ändras så att förälder till barn som insjuknat i någon epidemisk sjukdom inte skall tvingas ta av det stadgade antalet ersättningsdagar när barnet inte längre är direkt sjukt utan enbart smittbärare. Sådana dagar skall berättiga till ersättning och inte inkräkta på de stadgade ersättningsdagarna. Antalet ersättningsdagar i samband med barns eller ordinarie vårdares sjukdom skall enligt vad som föreslås i motionen vara minst 20. Vidare bör en utredning kartlägga hur man skall utforma ett differentierat system för beräkning av antalet ersättningsdagar med hänsyn till antalet barn, och resultatet av denna utredning bör ligga till grund för ett förslag om en differentiering av antalet ersättningsdagar. Utöver de 20 ersättningsdagarna i samband med barns sjukdom, sjukdom hos ordinarie vårdare och besök inom den förebyggande barnhälsovården bör det finnas möjligheter till individuell prövning av fall då barn t.ex. är långvarigt sjuka och har behov av stor föräldrakontakt.

Reservationen 1 av socialdemokraterna är som vi ser det ganska nollställd. Den ökar inte antalet ersättningsdagar. Det är snarare en reform inom själva systemet, som bara gynnar dem som inte tar ut hela antalet ersättningsdagar. När det gäller barn som ofta är sjuka går dagarna åt vid sjukdom, och då blir det inte någonting över för förskolan. De barnen kommer alltså att ställas utanför. Vi tycker att den socialdemokratiska motionen är blek då det gäller att tillvarata dessa barns rättigheter. När en familj adopterar ett nyfött barn gäller samma regler för föräldrapenning som när det är fråga om biologiska föräldrar. Men för något äldre adoptivbarn gäller en annan konstruktion. Enligt den minskar behovet av att någon förälder är hemma med barnets stigande ålder. Detta är en felsyn och upplevs som mycket oformligt av adoptivföräldrar. Barn som inte adopterats i småbarnsåldern kommer i många fall till det nya hemmet från mycket svåra och pressande förhållanden. Att det i en sådan situation skulle krävas kortare tid för de inledande kontakterna mellan barn och adoptivföräldrar är naturligtvis fel. Rätten till ersättning från föräldraförsäkringen för adoptivföräldrar bör därför utsträckas till 210 dagar om barnet är under 14 år och räknat från barnets ankomst till adoptivhemmet. Alla de förslag som vpk framställt i motionen 701 och som jag här har redovisat har avstyrkts av utskottet. I en del fall hänvisas till pågående utredning, i andra fall till föregående riksdags avslag på förslaget. I inget fall har utskottet kunnat visa på någon hållbar motivering för förslaget om avslag. Avslagen får mot den bakgrunden ses som ett utslag av bristande vilja att genomföra verkliga förbättringar av föräldraförsäkringen. Jag yrkar därför bifall till motionen 701 i alla delar och även till yrkande 2 i motionen 440.
Herr talman! I ett tidigare anförande berörde jag ganska hastigt motionen 701, som herr Lars-Ove Hagberg nu har talat om. Den skulle innebära utökningar av ännu större omfattning än de förslag som framställts från socialdemokratiskt håll. Det finns inga möjligheter att nu tillgodose de önskemål som vänsterpartiet kommunisterna för fram i motionen. Det kan i och för sig vara skäl nog för att avstyrka den; det beror inte på bristande vilja, som Lars-Ove Hagberg nyss sade. Utskottet avstyrker alltså motionen. Det är riktigt att utskottet hänvisar till vissa utredningar. Men utskottet hänvisar också till att den förbättring av föräldraförsäkringen som företagits har trätt i kraft helt nyligen. Man bör ha viss erfarenhet av den innan man genomför nya förändringar. Det påpekas också i utskottets skrivning att den särskilda föräldraförsäkringen kan disponeras i varje fall för vissa av de önskemål som förs fram i motionen. Jag har tidigare i enlighet med utskottets ställningstagande yrkat avslag på motionen.
Herr talman! Mycket kort! Det framkom inget nytt i det Britta Bergström nu sade. Jag ser det så att man inte prioriterar de här frågorna. De brister i föräldraförsäkringen som har påtalats i motionen finns kvar; dem vill man inte göra någonting åt. Jag vill bara påpeka något som tidigare sagts i den här debatten, nämligen att hela den borgerliga regeringen tydligen inriktar sig på helt andra saker. Det är vårdnadsbidrag som nu står i centrum för eventuella satsningar, och då kommer verkliga förbättringar på detta område i skymundan.

Herr talman! Principen för en ny befälsordning togs fram av den socialdemokratiska regeringen, och beslut fattades av en praktiskt taget enhällig riksdag 1973. På grundval av detta principbeslut föreligger nu ett förslag om en ny befälsordning. Förslaget innebär en samlad lösning för allt befäl — yrkesbefäl, reservbefäl och värnpliktsbefäl. Det är tillfredsställande att det förslag som nu föreläggs riksdagen i huvudsak grundas på tidigare ställningstaganden. Det är däremot mindre tillfredsställande att den insyn och det samråd kring befälsordningsfrågorna som möjliggjordes för de borgerliga partierna i opposition före valet 1976 inte kommit oss socialdemokrater till del efter valet. Arbetet med en ny befälsordning kommer ändock genom dagens riksdagsbeslut att föras ytterligare en viktig bit framåt. Det återstår emellertid ett betydande detaljutredande innan en slutlig lösning föreligger. Regeringen har ännu inte redovisat sin inställning till förslaget från beredningen om kvinnan i försvaret. Denna fråga kan kanske av många anses inte höra till dagens diskussion om en ny befälsordning, men jag menar att man i detta sammanhang ej skall bortse från den försöksverksamhet som föreslås bryta den enda helt manliga karriären i vårt arbetsliv. Vi socialdemokrater förutsätter att regeringen i ett kommande förslag följer upp de av oss tagna initiativen i denna fråga. Inledningsvis hävdade jag att det nu framlagda förslaget om en ny befälsordning i huvudsak följer tidigare principbeslut från 1973. Men det föreliggande regeringsförslaget har brister i vissa avseenden. För att avhjälpa dessa brister har vi i vår motion 1977/78:1736 framlagt förslag till ändringar, som om de bifölls skulle innebära ett konsekvent fullföljande av 1973 års beslut och de därefter beslutade riktlinjerna. Beklagligtvis har dessa yrkanden ej vunnit den borgerliga utskottsmajoritetens gillande. Vi har därför till utskottets betänkande fogat en reservation, till vilken jag härmed yrkar bifall. Vilka är då skillnaderna mellan utskottets skrivning och vår reservation på dessa punkter? För många av kammarens ledamöter kan de framstå som alltför små för att motivera en reservation. Vi som företräder socialdemokraterna i försvarsutskottet är dock av den meningen att viktiga principiella bedömningar inte tillgodoses i utskottsmajoritetens skrivning. Vi hävdar främst betydelsen av att starkt markera sambandet mellan den allmänna värnplikten och vår försvarsförmåga. Endast genom den allmänna värnpliktens princip kan vårt försvar ges den kvalitet och bredd som svarar mot dess uppgifter. En stark och levande demokrati kan inte heller överlåta åt andra att utöva försvaret mot yttre angrepp. Värnpliktsförsvaret är en viktig garanti för att försvarsmakten blir föremål för folklig insyn, kontroll och påverkan. Detta synsätt har i det nu aktuella sammanhanget betydelse i bl.a. följande avseenden. För det första bör allt befäl ha samma grundläggande utbildning, dvs. rekryteras genom värnpliktsutbildningen. För det andra kommer det helt dominerande antalet befäl i krigsorganisationen att utgöras av människor med civila yrken. För det tredje måste utbildningen av värnpliktiga tillmätas utomordentligt stor betydelse, vilket får konsekvenser för befälsutbildningens utformning. Vi anser att vad jag nu anfört leder till delvis andra bedömningar än vad som framgår av regeringsförslaget, dels rörande målet för den grundläggande utbildningen, dels i fråga om utformningen av densamma. I motion nr 1736 har vi bl.a. hävdat att målet för den grundläggande gemensamma utbildningen vad gäller krigsorganisationen bör vara plutonchef, en nivå som dock inte skall nås förrän efter en viss tids väl vitsordad tjänstgöring i befattningen eller annan liknande tjänstgöring. Denna vår syn delas ej av utskottsmajoriteten. På samma sätt har vårt yrkande om en gemensam grundläggande officersutbildning för allt yrkesbefäl avvisats. Vi menar att jämkning av utbildningstidens längd skulle ha möjliggjort en gemensam utbildning för alla på denna nivå och därmed ökat möjligheterna för fler att nå högre befattningar. Slutligen har vårt krav på fortsatt arbete enligt samma form av samråd som rådde 1973-1976 under medverkan av företrädare för riksdag och anställda avvisats. Denna snäva attityd från majoritetens sida är olycklig och onödig och kan försvåra reformens genomförande. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.